Fru talman! Låt mig bara för herr Svensson i Eskilstuna, med anledning av vad han sagt två gånger om vad effekten av ett beslag i september skulle ha blivit, påpeka att justitieministerns åtalsanmälan den 27 september omfattade både Bratts bok och FiB/Kulturfront nr 17.
Fru talman! Herr Johanssons i Trollhättan svar på min fråga innebar såvitt jag förstår ett konstaterande av att regeringen skulle vara maktlös, likaså justitieministern. En justitieminister som den 27 september begär åtal skulle sedan bara finna sig i att justitiekanslern gick ut och förde åtal den 28 september för att sedan nedlägga åtalet i början av januari. Så är inte konstitutionen beskaffad — lyckligtvis — och justitiekanslern har inte den ställningen. Han är kronjurist. Han har att följa direktiven från regeringen och från justitieministern. Därför hade denna situation aldrig behövt uppstå.
Fru talman! Till herr Molin vill jag säga att justitiekanslerns beslut om åtal inte omfattade tidningarna och tidskrifterna. Det är det som är avgörande för om ett beslag skall upphävas eller ej. Herr Svensson i Malmö envisas att gå emot bl.a. högsta domstolens tolkning, och han inläser en speciell tolkning i det här betänkandet. Men vad som här sägs är att ansvar kan utkrävas i endera av ifrågavarande brottmålsprocesser: antingen i vanligt brottmål eller i tryckfrihetsmål.
Fru talman! Det var ett första erkännande. Nu har nämligen herr Svensson i Eskilstuna avancerat till den åsikten, som grundlagstiftaren uppenbarligen har haft, att man bara kan utkräva ansvar enligt endera av de båda rättssystemen. Detta är herr Svensson nu på det klara med. Men då, herr Svensson i Eskilstuna, måste det strida mot grundlagen att hävda dels att man kan utkräva ansvar enligt båda rättssystemen, dels att man kan utkräva ansvar enligt det rättssystem som man själv behagar välja. Det kan inte heller ha varit avsikten. Det måste finnas regler för när det ena skall tillämpas och när det andra skall tillämpas.
Fru talman! Det finns klara regler i tryckfrihetsförordningen på den punkten. Meddelande av uppgift i spionerimål skall åtalas och dömas i vanligt brottmål. Detsamma gäller anskaffande av uppgifter. I och för sig finns dessa regler angivna i tryckfrihetsförordningen.

Fru talman! Ja visst är det en självklarhet, herr Svensson i Eskilstuna, att en meddelare som inte själv är tryckfrihetsansvarig enligt tryckfrihetsförordningen får lov att åtalas enligt brottsbalken. Det vet jag mycket väl. Det behöver herr Svensson inte upplysa mig om. Men när en meddelare samtidigt är ansvarig för den tryckta skriftens innehåll — som i fallet Bratt — skall han åtalas enligt tryckfrihetsförordningen. Det måste även herr Svensson i Eskilstuna medge. Då blir frågan: Varför åtalades då Bratt inte enligt tryckfrihetsförordningen utan enligt brottsbalken?
Fru talman! Bratt åtalades inte av JK för sin medverkan i FiB/Kulturfront. Bratt åtalades för boken. Och han åtalades inte som meddelare utan för anskaffande av uppgift. Kom ihåg det, herr Svensson i Malmö!
Fru talman! Ja, men det heter ju i brottsbalkskommentaren — och jag avsåg just fallet med boken — att om meddelaren samtidigt är skriftens författare och är tryckfrihetsansvarig för den, är hans brott ett tryckfrihetsbrott. Då skall han åtalas enligt tryckfrihetsförordningen och brottsbalksåtal är uteslutet, eftersom man icke kan ha konkurrens mellan två skilda påföljdssystem.
Sedan de under avsnittet Den s.k. IB-affären anmälda talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera avnittet Norrmalmstorgshändelserna.

Fru talman! Jag kan försäkra kammarens ledamöter att denna del av debatten kommer att bli åtskilligt kortare än den föregående. Det är, som någon talare redan påpekat i dag, ett egendomligt sammanträffande att just när vi skall behandla Norrmalmstorgsärendet så inträffar en liknande situation på ett apotek i Göteborg. Den episoden har i morse fått sin lyckliga upplösning.

Denna situation, liksom Norrmalmstorgsoch Bulltoftafallen, är bevis för de svårigheter en regering har i vår moderna tid — vilka obehagliga avgöranden den kan ställas inför och vilka snabba beslut som måste fattas i ganska exceptionella lägen, där man saknar stöd i tidigare praxis. När Bulltoftafallet behandlades i utskottet i fjol uttryckte utskottet en förhoppning om att regeringen måtte försöka komma fram till någon sorts nödregler, som kanske inte kunde täcka allt men som i alla fall kunde ge en vägledning för handläggningen av sådana fall. Denna anhållan underströk riksdagen genom sitt beslut i samband med det första antagandet av de nya grundlagarna i juni i fjol. Sedan inträffade Norrmalmstorgshändelserna i september, och det befanns då att man inte hade gjort något med anledning av denna riksdagens begäran. Det tycker utskottsmajoriteten är otillfredsställande, och den har också sagt det, ehuru i mycket modesta former — som man så gärna tillgriper när det är fråga om att åstadkomma enighet i detta utskott. Det är alltså den ena punkten. Det är nödvändigt att riksdagens begäran om att regeringen försöker få till stånd en reglering av sina egna nödvärnsregler infrias. Nu har vi alltså fått två episoder — kanske två och en halv, om man skall räkna med Göteborgshändelsen — som understryker vikten av att regeringen tar itu med denna sak. Den andra punkten är att oavsett om man har sådana regler eller inte måste man ha en klar dokumentation av vad regeringsbesluten innebär. Också om detta är utskottet enigt. Det står i utskottsbetänkandet att en sådan dokumentation är önskvärd inte minst med tanke på de tjänstemän som har att verkställa regeringens beslut i samband med de extraordinära situationer som en regering kan komma att ställas inför i framtiden. Det inträffade ju i samband med Norrmalmstorgshändelserna att en ansvarig tjänsteman begärde direktiv från en högre tjänsteman om huruvida man skulle följa uppmaningen i telefonsamtalet från Stockholm eller inte, och en tjänsteman sade därvid att han inte medgav något sådant utan skriftligt beslut från regeringen eller justitiedepartementet. Sedan kom nya samtal från justitiedepartmentet till högre ämbetsmän, och då blev direktiven klara. Clark Olofsson, som det här gällde, skulle skyndsamt föras till allmänna häktet i Stockholm. Man förstår den svåra situation som tjänstemännen står inför. De får ett telefonsamtal från en statssekreterare — skall de bryta lagen, skall de utan annan instruktion och utan papper på uppdraget öppna fängelseportarna och släppa ut vederbörande, låt vara att han skall föras till en polisbil och inte försättas på fri fot? Man kan faktiskt begära att en dokumentation alltid kommer till stånd i sådana fall. Om den inte kan ges omedelbart måste den komma i efterhand — men så snart som möjligt, om den skall få något värde. Detta har utskottet också velat understryka, och därom är det enigt.

Herr talman! Som herr Hernelius helt riktigt påpekade är utskottet enigt på den här punkten, och jag kan därför fatta mig mycket kort. Liksom herr Hernelius sade anser utskottet att det efter vad som har skett kan finnas behov av vissa regler för hur beredskapen skall vara ordnad i kanslihuset om nödsituation skulle uppkomma — t.ex. att regeringen eller delar av den skall sammankallas. Vidare bör i ärenden av exempelvis sådan natur som Norrmalmstorgsfallet det beslut som fattas av enskilt statsråd eller av regeringen i dess helhet på något sätt dokumenteras, åtminstone i efterhand. Konstitutionsutskottet begär enhälligt att det skall göras en översyn på den här punkten men anser det ovisst om det bör ske i form av en grundlagsreglering i fråga om s.k. extraordinära situationer. När det första fallet inträffade ville jag väl tro att det var en enstaka företeelse, men numera står jag inte främmande för att olika extraordinära situationer kan uppstå också i framtiden. Det är tveksamt om reglerna för sådana fall skall grundlagsfästas. Som även herr Johansson i Trollhättan tidigare sade kan situationerna ändå växla tid efter annan, och det kan uppkomma tillfällen då dessa grundlagsfästa regler skulle sättas ur spel. Utskottet är alltså tveksamt i fråga om en grundlagsreglering men framhåller att det kan finnas andra vägar för regeringen att få till stånd en fastare beslutsordning och dokumentation när det gäller extraordinära situationer som den kan komma att ställas inför i framtiden. Eftersom utskottet är enigt på den här punkten ber jag bara att få yrka att utskottets anmälan lägges till handlingarna.

Herr talman! Frågan om huruvida drivmedelsransoneringen var nödvändig eller inte och om hur den utfördes skulle kunna vara ett stort kapitel och ett ämne för långa överläggningar. I den reservation som finns i detta sammanhang tar vi emellertid inte upp denna fråga i all dess vidd utan inskränker oss till några punkter. Främst konstaterar vi att regeringen den 27 november 1973 tillkännagav sin avsikt att i januari 1974 — närmare bestämt efter trettondagshelgen — vidta ransoneringsåtgärder. Mot den praxis som har utvecklats i samband med alla ransoneringar tillkännagavs alltså en ransonering lång tid i förväg. Man vet av erfarenheterna från krigsåren att redan ett rykte om ransonering medför hamstringsåtgärder. Man vet också att ett beslut om ransonering, tillkännagivet i förväg, medför hamstringseffekter. Så blev också mycket riktigt fallet. Folk strömmade till bensinstationerna. Bensin lagrades överallt, både där den kunde lagras och där den inte borde lagras. Det var helt onödiga effekter som kom till stånd. Varför var de då onödiga? Jo, därför att regeringen i samband med att den meddelade beslut om en kommande ransonering även kunde ha gjort en inventering — det hade den fullmakter till — av befintliga förråd i allmänhet, inte bara hos storförbrukare. Någon sådan inventering kom emellertid inte till stånd. Den hade utgjort en varning till hamstrarna och hade säkerligen kunnat förhindra en hel del av hamstringen och därmed också en del av de risker som uppstod i samband med denna hamstring. Vi läste ju så sent som i går om att en man som en följd av denna hamstringsvåg råkade illa ut i en brunn där han hade förvarat bensin. Jag skulle kunna nöja mig med det, herr talman, men jag vill tillägga att över huvud taget var ransoneringen av drivmedel ganska illa genomförd. Var det en generalrepetition, så hoppas jag att vederbörande tar lärdom av misstagen. Det kom faktiskt att bli en sådan ordning att ansvaret för tilldelningar och licenser överflyttades på länsstyrelserna utan särskilda direktiv hur dessa skulle förfara. Följden blev att i ett län blev det en praxis, i ett annat län en annan. Den enda spärr som regeringen fogade till denna frihet åt länsstyrelserna — i och för sig tacknämlig — var att de inte fick överskrida en viss kvot. Men det hela hade brutit samman på kort tid om inte läget relativt snart hade bedömts som sådant att drivmedelsransoneringen kunde upphöra. Jag hoppas, herr talman, att man tar lärdom av detta misslyckande. Men jag hoppas framför allt att man lär sig att inte en gång till gå till väga så att man tillkännager en ransonering utan att ha uppgifter som är nödvändiga som underlag för att hindra hamstring. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen H.
Herr talman! Jag har inte särskilt mycket att tillägga utöver vad herr Hernelius just har sagt. Majoriteten i utskottet har skrivit att eventuella hamstringseffekter av ransoneringsplanerna inte gärna kunde undvikas. Vad reservationen till stor del gäller är att man inte gjorde någonting för att försöka undvika hamstringseffekter. Såsom saken handlades blev det tvärtom i praktiken en uppmaning till folk att hamstra. Vi vet ju också hur det var med plastdunkar, fyllda med bensin, i lägenheter, och vi får vara glada att det inte inträffade några större olyckor. Jag tycker det vore viktigt om kammaren kunde bifalla denna reservation därför att det skulle vara ett memento för regeringen att i framtiden handla på ett skickligare och lämpligare sätt om vi måste ha ransoneringar av hamstringsbara varor. Vi kan uttrycka det så enkelt som att vid ransonering av hamstringsbara varor bör man vidta åtgärder för att motverka hamstring. Det har inte skett i detta fall, men det bör ske i framtiden. Jag yrkar därför bifall till reservationen H.

Herr talman! Jag kan liksom de föregående talarna fatta mig mycket kort. Det är en sak som man ändå inte kan komma ifrån i samband med sådana händelser som inträffade under Mellerstaösternkrisen, och det är att man måste förbereda lagstiftningen relativt tidigt. I andra sammanhang har ju den anmärkningen riktats mot regeringen, att den kommer för sent med propositioner och därmed försvårar riksdagsarbetet. Det var nödvändigt att i detta fall lägga fram förslag om att sätta allmänna förfogandeoch ransoneringslagarna i tillämpning. På det sättet blev det en offentlighet kring frågan, och det kan kanske ha medverkat till vissa hamstringseffekter. I övrigt har det varit mycket svårt att skaffa sig en uppfattning om lagerläget vid den tidpunkt då detta inträffade. Utskottsmajoritetens slutsats blir att man inte i efterklokhetens tecken vill yttra sig om skickligheten eller bristen på skicklighet i samband med handläggningen av dessa frågor. Det var nödvändigt för regeringen att vidta speciella åtgärder. Den uppmärksamhet som hela Mellerstaösternkrisen rönte i pressen, där man talade om förberedelser för ransoneringar också i andra länder, krisåtgärder osv., ledde nog till hamstringseffekter som man knappast genom ett mera skickligt uppträdande, såsom reservanterna här har sagt, hade kunnat undvika. Med detta ber jag att få yrka bifall till utskottsmajoritetens förslag.
Herr talman! Herr Svensson i Eskilstuna tycks förbise att möjlighet till inventering fanns utan att allmänna förfogandelagen trädde i kraft. Det kunde ha ägt rum omedelbart, och vad vi anmärker på är att så inte skedde. Vi anmärker också på att regeringen tillkännagav datum för ransoneringens ikraftträdande. Det är ju en direkt invit att hamstra. Det var oskickligt, herr talman, och det bör inte upprepas.
Herr talman! Jag vet att den här frågan har varit föremål för omfattande debatter i kammaren i anslutning till Mellerstaösternkristen. I den stämning som då rådde tyckte jag att riksdagen behandlade frågan mycket försiktigt och återhållsamt och man ville heller inte gärna utdela betyg på det sätt som herr Hernelius nu gjorde. I ett lugnare skede är det alltid lättare att vara efterklok och komma med svepande omdömen. Jag tror att om vi på nytt råkar in i en sådan här svår situation kommer man att ta hänsyn till de erfarenheter som man gjorde under dessa speciella förhållanden. Det är självklart. Men jag anser inte att vi bör vara alltför hårda i våra omdömen. Det här var en ganska ovanlig situation som regeringen mötte. Från konstitutionella synpunkter tycker jag alltså att anmärkningarna är obefogade.
Herr talman! Jag har faktiskt inte talat om behovet av ransonering. Det är en helt annan fråga, och det var den riksdagen diskuterade tidigare. Vad jag har talat om är formerna för ikraftträdandet av ransoneringen.
Herr talman! Men det var ju ändå nödvändigt att göra dessa Tisdagen den förberedelser, och jag tror att i det läge som då rådde påverkades 21 maj 1974 hamstringen inte så mycket av formerna för handläggningen som av det faktiska läget och de förväntningar på ransonering som ändock måste finnas.
a : Herr talman! Hamstringen påverkades nog av att regeringen veckor i Tillkännagivandet förväg talade om datum för ransoneringens ikraftträdande. av särskilda konjunkturstimulerande åtgärder
Sedan alla under avsnittet Införande av drivmedelsransonering anmälda talare nu haft ordet övergår kammaren till att debattera Tillkännagivandet av särskilda konjunkturstimulerande åtgärder.

Herr talman! Om det var en finansplan eller inte kan man diskutera — den var i varje fall ofullbordad. Om den var så ofullbordad att den kanske inte förtjänade namnet finansplan är svårt att bedöma. Den kan också anses vara så bristfällig att den inte är värd namnet. Inte ens under krigstiden torde det ha förekommit att så bristfälliga finansplaner lades fram i riksdagen. Herr Gadd är måttlös i sina överdrifter. Varje underlag skulle saknas för en finansplan till följd av oljekrisen, säger han. Det är ett helt orimligt resonemang. Vi är lyckligtvis inte till den grad beroende av olja i det här landet att hela vår finansplan skulle falla på en bedömning av oljekrisen med några tiotal procent upp eller ner i fråga om konsumtion. Herr Gadd säger också att vi inte hade fått siffrorna från OECD. Det är riktigt, men vi är inte så beroende av OECD:s siffror att vi fördenskull inte kan göra en egen finansplan. Majoritetens uttalande att det är självklart att regeringen alltid skall ha rätt att avgöra i vilket sammanhang den vill redovisa sin politik är rätt uppseendeväckande. Regeringen har dock att följa konstitutionen, och den konstitution som nu gäller anvisar för beslut konselj. När det gäller så stora ärenden som detta hade konselj bort hållas innan ärendet presenterades för riksdagen. Det är inte så som herr Gadd säger att man har att välja mellan att först gå till konselj och sedan till pressen eller att gå till riksdagen direkt. Man kan ha en konselj före riksdagens behandling. Det behöver inte bli någon tidspillan — om den goda viljan finns, herr Gadd!

Herr talman! Det är en viss skillnad på att göra en finansplan för OECD och för Sverige. Det är inte helt sammanfallande områden, herr Gadd. Jag har svårt att se kombinationen. Så beroende av OECD är vi faktiskt inte i dag. Jag vill tillägga att i motioner från moderaterna redan under hösten bad vi regeringen att framlägga en plan rörande oljekrisen och dess verkningar.
Sedan de under avsnittet Tillkännagivandet av särskilda konjunkturstimulerande åtgärder anmälda talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera Befrielse från aktievinstbeskattning.

Herr talman! Frågan om befrielse från aktievinstbeskattning har riksdagen diskuterat vid flera tillfällen både i dechargesammanhang och i andra sammanhang. Den gäller ju skattebestämmelser som ger regeringen rätt att efter särskild ansökan ge fusionerande företag befrielse från skyldigheten att erlägga realisationsvinstskatt för försålda aktier. Det är en betydande förmån som på det viset ligger i regeringens hand att ge åt enskilda aktieägare, och det är naturligt att det finns ett allmänt intresse för att se hur regeringen använder denna maktbefogenhet. Dessvärre är både ansökningshandlingarna om skattebefrielse och det diarium i vilket handlingarna förs hemliga. Jag har svårt att förstå mig på detta hemligstämplande, och jag har också litet svårt att lista ut på vilka grunder en del får skattebefrielse och andra inte får det. Det har i dessa diskussioner varit en stående fråga till finansministern vad det är för en praxis som tillämpas. I och för sig hade det varit värdefullt att få finansministerns synpunkter på det här området, om han hade varit intresserad av att ge oss dem. Denna fråga hänger ju samman med hela problemet om offentlig redovisning av aktieaffärer. Bankinspektionens påpekande till företagsledarna om de nackdelar som är förenade med s.k. insidespekulation kunde ju ha kompletterats med en begäran om insyn i de aktieaffärer som görs även i finansdepartementet. Också där finns ju motsvarande möjligheter till insidespekulation. Jag har emellertid, herr talman, en känsla av att inställningen i sakfrågan är på väg att ändras. Man blir i riksdagen mer och mer tveksam till att finansministern skall ha den här rätten att skönsmässigt pröva om aktieägarna skall få befrielse från realisationsvinstskatt eller ej. Eftersom jag tror att själva sakfrågan snart kommer att få en lösning, som innebär att dessa ärenden inte längre kommer att ligga i finansministerns hand, tycker jag att det är tillräckligt med det korta påpekande som finns i reservationen J. Mot den bakgrunden har jag nu inte heller något yrkande.

Herr talman! Har herr Molin aldrig funderat över att det kan ligga en motsättning i att å ena sidan ge regeringen vidsträckta dispensbefogenheter och å andra sidan kräva, som man gör i reservationen, en helt enhetlig praxis vid regeringens prövning? Det är uppenbarligen så att om det går att reglera skattebefrielse efter helt enhetliga principer behövs det inte någon dispensgivning, utan då kan man i stället utforma lagen så att man slipper ge dispens. När den här nya lagen togs 1966 framhöll bevillningsutskottet att det är svårt att i en författningstext ange de fall där en aktieförsäljning bör undantas från beskattning. Därför fick regeringen också rätt att befria från skatt, om skatten kan antas hindra strukturrationalisering som är önskvärd från allmän synpunkt. Jag vill här konstatera att regeringen inte på något sätt har överträtt de befogenheter som riksdagen har lämnat den. Det har skett en förändring i regeringens praxis på senare år, som konstitutionsutskottet redovisade förra året. Det är helt i sin ordning. 1966 sade bevillningsutskottet att prövningen av dispensfallen borde vara så liberal som möjligt. 1972 hade skatteutskottet en skrivning om att stor restriktivitet bör iakttas i de fall där aktierna betalas kontant. Det har skett en skärpning av praxis, och de principer som vägleder regeringens prövning har redovisats i konstitutionsutskottets betänkande. Är det så att herr Molin inte är nöjd med de principerna eller vill ha ytterligare preciseringar, står olika möjligheter till buds. Man kan naturligtvis interpellera finansministern om man vill ha preciseringar på vilka principer som vägleder. Man kan väcka en motion som lämnas till skatteutskottet.

i Herr talman! Jag är väl medveten om att det är svart att förena den Tisdagen den vidsträckta befogenheten för finansministern på det här området med en 21 maj 1974 enhetlig praxis för insyn. Det var därför jag sade att mina förhoppningar nu står till att man skall göra en ändring i lagstiftningen. Jag läste skatteutskottets betänkande över den centermotion, som herr Bergqvist just nämnde, på det viset att skatteutskottet också menade att tiden var mogen att se över den här bestämmelsen. I avvaktan på den översynen har jag inte några ytterligare krav i dag, men skulle den leda till att Befrielse från aktiefinansministern får behålla sin diskretionära befogenhet skall jag verk Vinstbeskattning ligen ta vara på herr Bergqvists förslag att fråga finansministern direkt.
Herr talman! Jag upplever det litet så att folkpartiet har hamnat i fel forum när man aktualiserat den här frågan i konstitutionsutskottet. Till att börja med, ansåg man uppenbarligen från liberalt håll, var praxis på tok för liberal. Sedan skärptes praxis och nu säger man någonting i reservationen om att familjeföretagen har fått minskade möjligheter. Jag tycker mig där skymta att man beklagar att departementet tagit intryck av skatteutskottets önskan om restriktivitet år 1972. Det är egentligen inställningen i sakfrågan som hela tiden ligger bakom folkpartiets agerande. Därför tycker jag det hade varit riktigare att man gått direkt på sakfrågan, som centerpartiet faktiskt har gjort.
Herr talman! Vår utgångspunkt har varit att detta är ett område där finansministern har ett stort inflytande och där allmänhetens insyn är mycket begränsad. Vår utgångspunkt förra året var att vi ville ha en bättre insyn i finansdepartementets handläggning av de här frågorna. Detta är ändå mycket känsliga avgöranden, som påverkar aktiekurserna i mycket betydande utsträckning. Om denna befogenhet skall ligga kvar hos finansministern, vilket jag hoppas den inte skall göra, tycker jag att det är ett minimikrav att man skall få en förbättrad insyn. Då kan jag skicka tillbaka frågan till Jan Bergqvist: Om den här befogenheten skall ligga kvar hos finansministern, är herr Bergqvist då beredd att ge en förbättrad insyn för allmänheten i dessa avgöranden i finansdepartementet?
Herr talman! Det är uppenbarligen så att den helt enhetliga praxis som herr Molin efterlyser icke är möjlig att genomföra inom ramen för dispensgivningen. Själva tanken med dispensgivning är att man skall ta hänsyn till de mycket starkt skiftande omständigheterna från fall till fall. De varierar från region till region, från bransch till bransch, från företag till företag och det går alltså inte att driva kravet på helt enhetlig praxis mycket hårt samtidigt som man är villig att ge dispens från den. Den motsättningen kan man inte lösa upp på det sätt som har aktualiserats från konservativt—liberalt håll i konstitutionsutskottet utan det måste bli en sakdiskussion. Därför vidhåller jag att man här har agerat i onödan i konstitutionella sammanhang i en fråga som man upplever som besvä 81 rande från saksynpunkt.
Sedan samtliga under avsnittet Befrielse från aktievinstbeskattning anmälda talare nu haft ordet övergår kammaren till att debattera Remisser till lagrådet.

Herr talman! I den här frågan finns ingen reservation utan endast ett särskilt yttrande, och jag skall fördenskull fatta mig kort. Syftet med lagrådsgranskningen har varit och är — i den mån den fortfarande förekommer — att de lagförslag som framställs i propositioner skall ha varit särskilt granskade av ett från regeringen fristående organ med hög juridisk expertis. Granskningen skall vara en extra garanti för att det lagförslag som kommer till riksdagen är ett från rättslig och formell synpunkt fullödigt aktstycke. De bestämmelser som tidigare stadgade obligatorisk lagrådsgranskning för samtliga lagstiftningsområden avskaffades 1971. Motiveringen var närmast att de gällande reglerna dels var alltför rigorösa, eftersom de stadgade att alla lagändringar — hur obetydliga de än var — inom de angivna områdena skulle underställas lagrådet, dels lämnade betydelsefulla lagstiftningsområden utanför den obligatoriska lagrådsgranskningen. Tanken var att lagrådet skulle kunna användas mer flexibelt. Granskningen skulle kunna gälla betydelsefulla och omfattande lagförslag, oavsett inom vilket område de föll, medan mindre ingripande förslag kunde gå till riksdagen direkt utan omgång över lagrådet. Det kunde förefalla som en i och för sig vettig och smidig ordning. Erfarenheterna, sådana de redovisas i konstitutionsutskottets betänkanden år från år, visar dock att denna grundtanke inte upprätthållits i praktiken. Antalet remisser har sjunkit mycket kraftigt. 1973 gick endast 13 lagförslag till lagrådet; granskningen tycks således närmast vara på väg att avskaffas. Urvalet av de förslag som går till lagrådet tycks heller inte följa några fasta kriterier. Det är tydligen tillfälligheter eller den brådska med vilken lagförslaget bedöms böra behandlas som avgör om förslaget skall granskas eller ej. Eftersom lagrådsgranskningen är värdefull dels ur rättsliga aspekter, dels för riksdagens ställningstagande till lagförslagen, är den angivna utvecklingen enligt min mening olycklig. Vi föreslog redan vid behandlingen av grundlagsförslaget 1973 att lagrådsgranskningen igen skulle göras i huvudsak obligatorisk. De erfarenheter som därefter vunnits understryker ytterligare att detta var en riktig ståndpunkt som det finns anledning att vidhålla när det åter blir möjligt att aktualisera frågan, dvs. när den nya regeringsformen träder i kraft.

Herr talman! Sedan 1971 har Kungl. Maj:t att bestämma från fall till fall om ett lagförslag skall sändas till lagrådet på remiss. Denna fakultativa lagrådsgranskning regleras i nu gällande RF 21 §, där det står att lagrådet skall yttra sig över de förslag till stiftanden, upphävanden, ändring eller förklaring av lagar eller författningar beträffande vilka Kungl. Maj:t hemställer om yttranden. Konstitutionsutskottet har granskat omfattningen och inriktningen av lagrådsremisserna. Med hänvisning till två motioner angående utvidgning av lagrådsgranskningen har konstitutionsutskottet inte velat föregripa höstens behandling av motionerna och därför underlåtit att kommentera redovisningen av praxis. Herr talman! Jag har i detta fall en annan mening, och jag har gått upp i talarstolen därför att jag anser det befogat att fästa kammarens uppmärksamhet på denna praxis. Enligt RF 218 skall såsom ledamöter i ett lagråd tjänstgöra tre justitieråd och ett regeringsråd. Lagrådet består av vår högsta juridiska expertis, vilken förutsätts stå fri från politiska hänsynstaganden. Dess sakkunskap och politiska oberoende garanterar rättssäkerheten i lagstiftningsarbetet. Vad har då konstitutionsutskottets granskning av 1973 års lagrådsremisser visat? 1970 remitterades ett 60-tal propositioner till lagrådet, 1971 ett 30-tal, 1972 femton och 1973, det nuvarande granskningsåret, endast tretton propositioner. Ser man lagrådsgranskningen som en kvalitetsoch rättssäkerhetsgaranti måste man reagera mot denna kraftiga nedgång av antalet lagrådsremisser. Det ligger i farans riktning att en nedskärning av lagrådets arbete leder till en kvalitetsförsämring av vår lagstiftning. Vad beror nedgången av antalet remisser på? Hur motsvarar praxis vid remitteringen syftet med införandet av en fakultativ lagrådsgranskning? Har regeringen följt upp uttalanden i förarbeten och i riksdagsdebatter? Med en fakultativ lagrådsgranskning ville man åstadkomma både en minskning och en vidgning av remissverksamheten. Bakgrunden till minskningen är följande: Den obligatoriska lagrådsgranskningen före 1971 innebar att alla lagförslag inom vissa angivna områden skulle remitteras. Det gällde exempelvis allmän civiloch kriminallag, kriminallag för krigsmakten, kyrkolag och lag om svenskt medborgarskap. Genom denna ordning kom även rätt obetydliga lagändringar inom de angivna områdena att belasta lagrådets verksamhet. Genom att gå över till fakultativ lagrådsgranskning ville man ge regeringen möjlighet att inte remittera mindre viktiga lagförslag och ändringar. En praxis i linje härmed kan ha givit utslag i statistiken med färre antal ärenden. Den vidgning man avsåg var följande: Av förarbetena framgår klart att man ville vidga området för lagrådets verksamhet till förut oprövade områden. Såväl författningsutredningen. och remissyttrandena över utredningens förslag som majoriteten av ledamöter i 1973 års riksdagsdebatt om författningsförslaget betonade värdet av att utsträcka lagrådsgranskningen utanför det obligatoriska området. En praxis i linje härmed borde ha givit utslag i statistiken med ett större antal ärenden. Då man nu gått in för den fakultativa lagrådsgranskningen och tagit bort begränsningen till vissa områden, uppstår ett behov av ett kriterium för att avgöra vilka ärenden som bör remitteras. Ett sådant kriterium ger sig av sig självt. Avgörande för lagrådsremittering bör vara om ett förslag innehåller juridiskt komplicerade frågor, vilket också framhållits av Hur ser nu konstitutionsutskottets redovisning av lagrådsremisserna ut? Enligt min mening är den ofullständig från en synpunkt. På s. 239 i konstitutionsutskottets betänkande finns en tabell över de tretton granskade ärendena. Det kan nämnas att enligt en notis nederst på s. 239 har i samtliga fall lagrådets yttrande föranlett ändringar i de ursprungliga förslagen. På s. 240 finns det en tabell över ärenden, som enligt de gamla reglerna om obligatorisk lagrådsgranskning skulle ha remitterats. Men det saknas någonting: nämligen en förteckning över ärenden utanför det tidigare obligatoriska området, ärenden som angått juridiska frågor och likväl inte remitterats. Det gäller alltså vad man kallat de förut oprövade områden där den fakultativa granskningen nu skulle ge anledning till lagrådsgranskning. Det låga totala antalet granskade ärenden under hela året, tretton stycken, ger anledning anta att det funnits tveksamma fall inom de tidigare oprövade områdena som fallit utanför. Men det har vi ingen uppgift på i tabellerna på s. 239 och 240. Jag vill därför poängtera att tabellen på s. 240 — i bilaga 9 till betänkandet — inte ger en fullständig och uttömmande bild av ärenden som kunnat bli men inte blivit remitterade till lagrådet av regeringen. Jag har inte till i dag gjort några egna forskningar för att få fram de av mig efterlysta lagstiftningsärendena, och svårigheter av praktisk art finns säkert, om man vill kartlägga dessa. Därför kan jag inte här i dag bestämt påstå att det under 1973 funnits lagstiftningsärenden utanför det tidigare obligatoriska området som borde ha remitterats till lagrådet. Jag kan bara med anledning av det låga antalet lagrådsremisser peka på en oroväckande tendens att minska lagrådets inflytande över lagstiftningsarbetet. Som ytterligare stöd för detta påstående vill jag framhålla två lagstiftningsprodukter från detta år, alltså 1974, som innehåller juridiskt komplicerade frågor inom väsentliga områden av samhällslivet och som trots detta inte remitterats till lagrådet för yttrande. Jag syftar dels på abortlagen, som kommer på riksdagens bord i nästa vecka, dels på propositionen 1974:77 angående rättegången i arbetstvister, som kommer upp i kammaren till hösten. För att ge litet kött på benen skall jag specificera vad det är jag menar skulle ha föranlett en lagrådsgranskning. De juridiska frågor som lagrådet enligt min mening borde ha tagit upp till granskning i abortlagen är bl.,a. frågan om sjukvårdspersonalens juridiska skyldigheter, när ett barn foster efter abort lever en viss kortare tid. När det gäller rättegången i arbetstvister borde frågan om vilket material som arbetsdomstolen skall lägga till grund för dom ha föranlett lagrådsremiss. Eftersom jag är processualist i det civila, har jag reagerat starkt mot att man har föreslagit en ordning med ett betydligt vidare material som grund för dom vid arbetsdomstolen än vi har enligt nu gällande regler för allmänna domstolar. Dessa två lagförslag — förslaget om abortlag och förslaget om rättegång i arbetstvister — vill alltså regeringen att riksdagen skall ta ställning till utan den ledning som ett yttrande av lagrådet kunnat ge. Exemplen ger anledning att fundera över vilka principer regeringen egentligen följer då den beslutar om lagrådsremiss. Sedan är det en annan sak. Det finns ett ordinarie lagråd. Från april 1968 till oktober 1969 arbetade dessutom två extra lagråd, andra och tredje lagrådet. Därefter, alltså från oktober 1969, t.o.m. 1973 var förordnat endast ett extra lagråd, som gick under benämningen andra lagrådet. I höstas gav regeringen inte något nytt förordnande till ledamöterna i andra lagrådet, vilka faktiskt var utsedda av högsta domstolen och regeringsrätten. Då förordnandet uteblev fick dessa ledamöter återgå till tjänstgöringen i respektive domstolar. Man kan ställa frågan om indragningen av andra lagrådet är tänkt att vara tillfällig eller avsedd att vara permanent. Det bör ju inte vara så att regeringen genom indragningen av andra lagrådet konstruerat ett skäl för en viss policy. Det bör inte vara så att regeringen i framtiden hänvisar till en stor arbetsbelastning på det enda kvarstående lagrådet och låter detta motivera en restriktiv praxis vid beslut om remisser. Det finns all anledning att slå vakt om lagrådets verksamhet. Det är viktigt att redan nu peka på att det finns tendenser hos regeringen till en stark nedskärning av lagrådets granskning med ty åtföljande kvalitetsförsämring av lagstiftningen. Den diskussion som förebådats till hösten med anledning av de moderata motionerna om en vidgning av granskningsområdet för lagrådet hälsar jag därför med tillfredsställelse och hoppas kunna återkomma i denna.

Herr talman! Jag delar naturligtvis utskottsordförandens uppfattning att vi får tillfälle att mera ingående diskutera denna fråga till hösten när de nämnda motionerna kommer upp. Utskottets ordförande erinrade om bestämmelserna i den nya grundlagen, som bl.a. gör det möjligt för ett utskott att remittera ett lagförslag ”i efterhand” till lagrådet.

Herr talman! Herr Fiskesjö har delvis föregripit mig i sin replik, men jag vill ytterligare framhålla att det är väsentligt vid vilken tidpunkt ett lagförslag remitteras. Om remissen kommer från regeringen, genomförs lagrådsbehandlingen på en tidig punkt i lagstiftningsarbetet. Om man däremot skall vänta så länge med remissen att proposition först hunnit framläggas och ärendet sedan hänskjutits till utskottsbehandling, sker lagrådsgranskningen vid en betydligt senare tidpunkt än normalt. Det är vidare alldeles uppenbart, och det framhölls också klart av herr Fiskesjö, att 10 § andra stycket i den riksdagsordning som kommer att träda i kraft 1975 är en kautschukparagraf. Även om en minoritet har möjlighet att påfordra lagrådsgranskning, kan majoriteten vägra en sådan under åberopande av att härmed skulle vara förenat ett dröjsmål i ärendets behandling som skulle leda till avsevärt men. I detta sammanhang vill jag återigen erinra om den nya situation som föreligger i och med att endast ett lagråd är i funktion. I denna situation är det fara för att en utskottsmajoritet skall finna arbetsbelastningen på detta enda lagråd vara så stor att en remiss från utskottet skulle medföra ett dröjsmål med ärendets behandling. Enligt min mening kan alltså en remiss från utskottet inte på något sätt ersätta en remiss från regeringen.

Herr talman! Jag vill bara helt kort erinra om att vi i samband med behandlingen av den nya grundlagen hade avgivit en reservation, där vi klart angav att vissa mindre ingripande lagändringar kunde undantas från

Herr talman! Den 1 juli 1973 inrättades statens industriverk. I propositionen 1973:41 föreslogs också inrättandet av en särskild fond, statens utvecklingsfond. Den skulle stödja riskbetonade investeringar inom industrin för utveckling av nya produkter, processer och system. I vad gällde utvecklingsfondens administrativa anknytning diskuterade propositionen olika alternativ, t.ex. styrelsen för teknisk utveckling, STU, Sveriges investeringsbank och industriverket. Man fastnade för att föreslå en anknytning till industriverket. Näringsutskottets majoritet förordade en anknytning av fonden till industriverket. En reservation till utskottets betänkande förordade en anknytning till styrelsen för teknisk utveckling, STU, och riksdagen biföll denna reservation. Avsikten med reservationen var att fonden genom en nära anknytning till styrelsen för teknisk utveckling skulle dra nytta av den erfarenhet som fanns där. Kungl. Maj:t beslutade emellertid i sin instruktion för fonden den 5 juni 1973 bara att STU skulle svara för medelsförvaltning åt fonden. Riksdagsbeslutet, som alltså fattades mot de socialdemokratiska riksdags ledamöternas röster, måste tolkas som en betydligt vidare anknytning av utvecklingsfonden till STU. Den centrala uppgiften för STU är nämligen projektadministration, och det är någonting betydligt vidare än personaladministration. Man kan således knappast säga att andan i riksdagsbeslutet har uppfyllts. Redan på ett tidigt stadium, herr talman, riktades det kritik mot den instruktion som regeringen utfärdade för styrelsen för teknisk utveckling. I en hörnartikel i Dagens Nyheter den 18 juli 1973 riktade fil. dr Halvard Liander i Fagersta kritik mot att riksdagsbeslutet inte hade uppfyllts. Han kallade sin artikel för ”Förbigången riksdag”. Det är naturligtvis möjligt — och så synes även ha skett — att denna artikel och den debatt som därefter ägde rum kring regeringens instruktion för STU har lett till en något bättre tingens ordning, så att anknytningen till STU har blivit fastare och mera vidgad. Men det vi har att ta ställning till ur konstitutionell synpunkt vid vår granskning är naturligtvis de instruktioner m.m. som regeringen har utfärdat i ärendet, och att döma av dessa har alltså icke andan i riksdagsbeslutet uppfyllts. Herr talman! Under den här punkten diskuterar vi också riksdagens skrivelser i övrigt till Kungl. Maj:t. Där behandlas även den fråga som herr Jonnergård just har tagit upp, nämligen frågan om Sveriges lantbruksrepresentation i utlandet, och i det avseendet vill jag instämma i vad herr Jonnergård har sagt. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till reservationerna L och M, som är fogade till utskottets betänkande.

Herr talman! Jag skall framföra några av de synpunkter som utskottsmajoriteten anlägger när det gäller reservationerna L och M. I reservationen L är de borgerliga eniga om en skrivning som innebär att man anser att de åtgärder som regeringen vidtagit med anledning av riksdagens beslut om inrättande av en fond för stöd till industriellt utvecklingsarbete inte följer den viljeinriktning som riksdagen hade vid fattandet av sitt beslut i fjol. Herr Björck i Nässjö har ju nyss talat för reservationen. I näringsutskottets betänkande 1973:54, där frågan om inrättande av en fond för stöd till industriellt utvecklingsarbete behandlades, var man överens om det värdefulla i att en statens utvecklingsfond inrättas med de i propositionen angivna uppgifterna. När de borgerliga reservanterna nu hävdar att riksdagens viljeinriktning inte följts syftar man på att utvecklingsfonden administrativt skulle knytas till styrelsen för teknisk utveckling — STU —, ett krav som framfördes i reservationen 9 till näringsutskottets betänkande 1973:54. Det var den reservationen som riksdagen godkände. Riksdagens beslut innebar att statens utvecklingsfond inrättades som en självständig myndighet med administrativ anknytning till STU — det var det senare som skilde utskottsmajoritet och reservanter åt. Denna anknytning till STU skedde till följd av riksdagens beslut. Speciella tjänster har också inrättats för att sköta utvecklingsfondens administration. Efter vad jag kan förstå har fonden också på annat sätt samarbetat med STU. Detta bekräftades i den debatt som förra veckan fördes om STU. Det sades att det finns inga vattentäta skott mellan STU och utvecklingsfonden. Jag tycker att det av debatten klart framkom att samarbetet var bra de här organen emellan. Under debatten framkom även att STU sköter vissa projektbedömningar och att folk från STU sitter med i fondens styrelse. Med beaktande av de här synpunkterna har jag mycket svårt att förstå reservanternas inställning. Det måste strida mot deras eget vetande att hävda att samarbetet skulle vara av begränsat slag. Vad reservanterna försöker hänga upp sin argumentering på är kungörelsen 1973:622 om statens utvecklingsfond samt kungörelsen 1973:623 om ändring i instruktionen 1968:404 för styrelsen för teknisk utveckling. Dessa kungörelser är utfärdade i anledning av riksdagens i fjol fattade beslut. I den ändrade instruktionen för STU står det att STU skall planera och svara för medelsförvaltning och personaladministration åt statens råd för vetenskaplig information och dokumentation samt för personaladministration åt statens utvecklingsfond. Mot bakgrund av att inga vattentäta skott förekommer och då man samarbetar på ett bra sätt måste vad som skett innebära ett fullföljande av den viljeinriktning som avsågs i riksdagsbeslutet. Därför yrkar jag bifall till utskottets förslag i denna del, vilket innebär avslag på reservationen L. I reservationen M tas frågan om Sveriges lantbruksrepresentation i utlandet upp. Jordbruksutskottet har de senaste åren i sina betänkanden nr 1 behandlat frågan om lantbruksrepresentanter i utlandet.

Men samtidigt sade utskottet att ”frågan om var ifrågavarande befattning tills vidare skall placeras bör ankomma på Kungl. Maj:t att närmare bedöma”. Av detta måste väl framgå att det är Kungl. Maj:t som avgör var dessa utlandsrepresentanter skall vara placerade, och detta även enligt riksdagens fattade beslut. Riksdagens uttalande att den svenska utlandsrepresentationen skulle förstärkas med en lantbruksrepresentant i Moskva har också effektuerats av regeringen. Därutöver har Kungl. Maj:t enligt min uppfattning bedömt det vara angeläget med en effektiv bevakning av de internationella miljöfrågorna — herr Jonnergård har också tidigare framhållit det riktiga i att man bevakade de frågorna — och då måste det vara naturligt att man placerar en lantbruksrepresentant i Nairobi, där FN:s miljösekretariat är placerat. Det måste vara en uppföljning av riksdagens uppfattning, eftersom jordbruksutskottet i sina betänkanden nr 1 år 1972 och 1973 har utgått från att Kungl. Maj:t uppmärksammar det alltmer ökande intresset av att den internationella utvecklingen på miljövårdens område noga följs. Vidare har jordbruksutskottet framhållit att behovet av att följa utvecklingen även i Asien och i andra delar av världen blir alltmer uttalat. Enligt min mening står regeringens åtgärder därför i överensstämmelse med riksdagens beslut. Jag anser också att indragningen av lantbruksrepresentanten vid ambassaden i Bonn är en fråga som har legat helt inom regeringens Nr 86 kompetensområde. Lantbruksrepresentationen vid ambassaden i Bonn Tisdagen den upprätthålls för övrigt med en befattningshavare två månader per år, en 21 maj 1974 sjättedels tjänst. Därutöver kan tilläggas att Tyskland tillhör EG, och många av den gemensamma marknadens kontakter kan ske i Bryssel. Detta har också herr Jonnergård tidigare varit inne på. Kanske man då rent av kan påstå att mycket av den handelspolitiska bevakningen har förskjutits från Bonn till Bryssel. Med vad som hänt på detta område måste riksdagens intentioner vara Riksdagens uppfyllda. Konstitutionellt måste det väsentliga ändå vara att det i en skrivelser till Kungl. Maj:t sådan här fråga ankommer på Kungl. Maj:t att bedöma var dessa befattningshavare skall vara placerade. Det har också jordbruksutskottet i år, JoU 1974:1, för sin del givit uttryck för, och riksdagen har godkänt det. När herr Molin i dag säger att regeringen har nonchalerat eller retuscherat riksdagens beslut samt att regeringen inte har velat förverkliga riksdagens viljeinriktningar och inte handlat enligt riksdagens andemening vill jag bestämt avvisa dessa påståenden. Det bör också framgå av vad jag tidigare sagt. I vad gäller de två fall som har tagits upp i reservationerna L och M måste det klart framgå att regeringen har handlat i enlighet med av riksdagen givna fullmakter och att av riksdagen fattade beslut i övrigt har förverkligats. Riksdagen har ju tidigare i år diskuterat och fattat beslut om att godkänna regeringens handlande i dessa frågor. Det är då svårt för mig att förstå hur riksdagen skall kunna fatta olika beslut under en och samma session. Därför måste fullföljandet av de under året tidigare fattade riksdagsbesluten innebära godkännande av utskottets hemställan, vilket innebär avslag på reservationerna. Man kan uttrycka det så, som herr Jonnergård gjorde tidigare, att regeringen har fått syndernas förlåtelse i och med att riksdagen godkänt jordbruksutskottets skrivning. Regeringen har på intet sätt, tycker jag, gjort sig skyldig till några försyndelser och behöver således ingen syndernas förlåtelse. Här finns bara en väg att gå, och det är att avslå reservationerna.
Herr talman! Instruktionen för styrelsen för teknisk utveckling indikerar på intet sätt att det skulle finnas ett sådant samarbete som herr Karlsson i Malung nu talar om. Om ett tillfredsställande samarbete kommit till stånd är det bara att vara tacksam över, men vi har här att granska hur regeringen uppfyller de skrivelser som riksdagen som en följd av sina beslut tillställer den.

Herr talman! Jo, herr Jonnergård, regeringen skall följa riksdagens beslut, och det har den gjort i det här fallet. Vad riksdagen har gjort är att den givit regeringen fullmakt att inom vissa ramar verkställa vissa av riksdagen fattade beslut. I detta fall tycker jag att regeringen har handlat i enlighet med de fullmakter den fått. Jag tror att det också finns anledning att hänvisa till vad jordbruksutskottet skrivit 1974. Utskottet har för sin del inte funnit anledning till invändningar mot de omdispositioner Kungl. Maj:t företagit i förevarande hänseende.

Låt mig sedan också säga några ord med anledning av vad herr Björck i Nässjö senast tog upp. I näringsutskottet betänkande nr 32 i år har dessa frågor behandlats. Utskottet har anfört: ”Under den korta tid som fonden fungerat har den i övrigt, enligt vad utskottet inhämtat, nära samarbetat med STU på sätt som förutsattes i propositionen. Utskottet anser sig inte ha skäl att föreslå riksdagen att göra det av motionärerna önskade uttalandet till Kungl. Maj:t.” Eftersom riksdagen i förra veckan godtog detta uttalande, tycker jag att man skall fullfölja de riktlinjerna i dag och avslå reservationen L liksom reservationen M.

Herr talman! Herr Jonnergård konstaterar att vad regeringen gjort är bra. Då riktas således kritiken mot centerpartiets egna ledamöter i jordbruksutskottet, eftersom även de har understrukit att vad regeringen har gjort är bra, men herr Jonnergård vill nu kritisera regeringen utan att hitta anledningen.
Herr talman! Det parlamentariska läget i riksdagen nödvändiggör kompromisser för att arbetet här skall bli meningsfullt och gagna medborgarna. Kompromisser förutsätter att vi tar hänsyn till andra uppfattningar men också att vi är beredda att stå fast vid vad vi har överenskommit, i varje fall under en viss tid. Detta ställer krav på oss riksdagsmän och våra partigrupper. Med det arbetssätt vi tillämpar här i kammaren är det naturligt att politiska uppgörelser i första hand träffas mellan de olika utskottsgrupperna. Självfallet har dessa därvid kontakter med gruppledningarna, men ansvaret för en uppgörelse bärs i första hand av utskottsgrupperna till dess att ärendet behandlas av kammaren. När kammaren har fattat sitt definitiva beslut blir omröstningsresultatet avgörande för vilka som står bakom kompromissen. I den fråga som vi nu diskuterar, nämligen lantbruksrepresentanternas placering, träffades en uppgörelse i jordbruksutskottet som redovisades i utskottets betänkande nr 1 år 1974 s. 3. Där redogörs för placeringarna av de olika lantbruksrepresentanterna och, som det också har redovisats här i debatten, de förändringar som regeringen genomförde förra året. Sedan konstaterar utskottet: ”Det torde som förut framhållits få åvila 93 Kungl. Maj:t att närmare pröva hur resurserna på hithörande område lämpligen bör disponeras och att i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för att ifrågavarande utlandsbevakning på bästa sätt skall svara mot föreliggande behov. Utskottet har för sin del inte funnit anledning till invändning mot de omdispositioner Kungl. Maj:t företagit i förevarande hänseende.” Detta skrevs i jordbruksutskottet samtidigt som vi fattade beslut om att föreslå en utökning av lantbruksrepresentanterna med en befattning i Rom för kontakter framför allt med FAO. Det var detta som var den politiska kompromissen i jordbruksutskottet. Bakom förslaget stod efter förhandlingar jordbruksutskottets socialdemokrater, centerpartister och kommunister. Så långt jag har kunnat kontrollera stöddes uppgörelsen i kammaren bl.a. av samtliga närvarande centerpartister med undantag av herr Karl Boo, som avstod från att delta i omröstningen. Så långt fungerade den uppgörelse som förhandlats fram. Centerpartisterna i kammaren bekräftade den uppgörelse som deras kamrater träffat i utskottet. Men vad händer sedan? Jo, samtliga centerpartister i konstitutionsutskottet vill, liksom representanterna för de två övriga borgerliga partierna, utnyttja KU:s dechargegranskning för att politiskt pricka regeringen för det handlande som bland andra centerpartisterna i jordbruksutskottet funnit vara helt i sin ordning. Det handlande som den 4 april befanns vara lämpligt är man den 21 maj beredd att stämpla som politiskt klandervärt. Om centerpartisterna i kammaren följer sina kamrater från utskottet, kan man alltså fixera tiden för giltigheten av en politisk kompromiss med centerpartiet till en månad och 17 dagar. Den tid är tydligen långt avlägsen då det räckte med ett handslag av Hedlund. Skall vi vinna respekt för riksdagens arbete och tilltro till de politiska partiernas förmåga att uppfylla medborgarnas krav är detta naturligtvis helt oacceptabelt. I ett tal i Norrköping den 8 maj sade Thorbjörn Fälldin enligt TT:s referat: ”Det finns militanta grupper, främst hos moderaterna, som envetet ropar på nyval. Det låter kanske tufft, men så enkelt är det inte med politiken. Det är samma röster som samtidigt säger, att de kan gå med på det mesta, bara det blir enighet i oppositionen mellan mittenpartierna och moderaterna. Det är en förbryllande inkonsekvens. Kompromissen, dvs. hänsynen till andras uppfattningar, är som jag ser det ett naturligt instrument i vår demokrati — även mellan regering och opposition.” Av centerpartisternas agerande i konstitutionsutskottet framgår nu att de har anslutit sig till de militanta grupperna, de som kan gå med på det mesta bara det blir enighet inom oppositionen. Och vi upplever den förbryllande inkonsekvensen att en uppgörelse i jordbruksutskottet i april blir ett klandervärt beteende i konstitutionsutskottet i maj.

Främjar detta demokratin? Ger detta ökat förtroende åt politiken och politikerna? Men det finns också anledning att fråga centerpartisterna i kammaren: Kommer ni i dag att rösta för den föreliggande reservationen och därmed som politiskt klandervärt stämpla det förfarande som ni i en uppgörelse godtog i april? Svaren motses med visst intresse inte bara när det gäller den här aktuella frågan utan även när det gäller att bedöma den nuvarande politiska situationen.

Herr talman! Jag riktade min fråga inte till herr Jonnergård utan till de centerpartister som var närvarande i april vid riksdagsbehandlingen av frågan om lantbruksrepresentanterna. Herr Jonnergård var frånvarande vid riksdagens behandling av det ärendet liksom partiledaren Thorbjörn Fälldin, liksom Johannes Antonsson, liksom Gunnar Hedlund. Jag tolkar inte det som något mått på centerpartiets intresse för jordbruksfrågorna, jag konstaterar bara faktum. Min fråga går till de centerpartister som i april godkände uppgörelsen. Jag skulle mot bakgrunden av vad man kan se av detta taktikspel vilja lämna ett gott råd till herr Jonnergård som jag i min tur har fått från annat håll och som jag tycker kan tjäna som riktmärke åtminstone för en del av de kompromisser som vi träffar under riksdagsarbetet: Man bör vänta till dess bädden svalnat efter en förening innan nya förbindelser knyts.
Herr talman! Herr Wictorsson skall få ett svar från mig, även om det inte var från mig han ville ha ett svar. Det är sant att jag var borta den dag då denna fråga avgjordes i riksdagen — för resten den enda votering som jag varit borta från. Men jag kan försäkra herr Wictorsson att om jag varit närvarande, så hade jag röstat på precis samma sätt som herr Wictorsson. Det väsentliga här är att skilja mellan den konstitutionella granskningen och jordbruksutskottets behandling av sakfrågan, nämligen lantbruksrepresentation. Den skillnaden måste man göra för att över huvud taget kunna diskutera denna sak.

Herr talman! Under förra veckan hade vi anledning att här i kammaren diskutera statens utvecklingsfond. Det är alldeles tydligt att fonden under den korta tid den arbetat har väckt ett visst intresse. I en reservation till punkten 9 i konstitutionsutskottets betänkande anförs att arbetet ur rent konstitutionell synpunkt inte fungerar som det rimligtvis bör göra. Man anser att fondens verksamhet inte överensstämmer med riksdagens beslut förra året. Jag ifrågasätter denna reservanternas uppfattning. Är det verkligen så att inriktningen av och arbetet inom fonden inte överensstämmer med det riksdagsbeslut som vi fattade i fjol? I propositionen förde departementschefen ett resonemang om var fonden skulle ligga, och herr Björck i Nässjö redogjorde nyss för detta. Departementschefen kom fram till att fonden borde knytas till det nya "industriverket. Men departementschefen sade också — och det är det viktigt att komma ihåg — att fonden skulle få en mycket självständig ställning, att dess arbete skulle vara flexibelt etc. Vi som hade en annan uppfattning i utskottet reserverade oss och hävdade ått utvecklingsfonden borde knytas till STU, eftersom där fanns den expertis som behövdes för att göra projektbedömningar. Man kunde också utnyttja den personal som fanns inom Investeringsbanken. Det var precis samma uppfattningar som departementschefen framförde i propositionen. Det rådde alltså inga delade meningar mellan utskottsmajoriteten och reservanterna utom i fråga om var fonden skulle ligga eller till vilken institution den skulle knytas. Riksdagen beslutade att fonden skulle få en anknytning till STU. Fondens arbete kom i gång den 1 juli. Vi hade då fått 30 miljoner kronor av Investeringsbankens överskott. Vi hade självfallet ingen personal när vi "startade den 1 juli. Vi fick därför hjälp i första hand av Investerings bankens personal. Men de projektbedömningar som gjordes och som fortfarande görs är STU oss behjälplig med. Den personal som trädde till den 1 mars sitter inom STU. Jag sade förra veckan att det inte finns några vattentäta skott. Handläggarna i utvecklingsfonden tar kontakt med experter och sakkunniga inom STU och diskuterar problemen. STU har också sina representanter i styrelsen. Jag har därför väldigt svårt att förstå att riksdagens beslut inte har fått avsedd verkan utan att utvecklingsfonden enligt reservanterna är alltför svagt knuten till STU. Jag vill hävda liksom jag gjorde i förra veckans debatt om utvecklingsfonden att den skall ha en fri ställning gentemot STU. Vi skall utnyttja den expertis som finns både hos STU och Investeringsbanken. I det avseendet har jag väldigt svårt att följa reservanterna. Självklart skall vi när det gäller olika projektbedömningar använda oss av den sakkunskap som finns hos STU. Utvecklingsfonden har inte någon anledning att bygga upp en stor personalstyrka. Vad som sägs i reservationen stämmer varken nu eller tidigare med verkligheten. Med nio månaders erfarenhet såsom ledamot av utvecklings Nr 86 fondens styrelse vet jag att samarbetet mellan fonden och STU fungerar väldigt bra. Därför, herr talman, kan jag inte biträd i Slagen den

Granskning av Herr talman! Historieskrivningen i detta ärende är förenklat följande: Statsrådens ämbets 1. Regeringen föreslår en viss sak. utövning m.m. 2. Regeringen förlorar mot förmodan voteringen i denna sak. 3. Regeringen utfärdar, tydligen på dåligt humör, en instruktion som Riksdagens så litet som möjligt anknyter till riksdagsbeslutet i frågan. skrivelser till 4. Debatt och kritik mot regeringen beträffande detta beslut uppstår i Kungl. Maj:t massmedia. 5. Regeringen försöker nu uppfylla riksdagsbeslutet. Detta förfaringssätt, herr talman, innebär inte att regeringen slipper konstitutionell kritik för att den från början utfärdade en instruktion för STU, som inte kan sägas anknyta till riksdagsbeslutet. I instruktionen står uteslutande att man skall ägna sig åt personaladministration åt statens utvecklingsfond och ingenting om det som ändå får anses ligga i riksdagsbeslutet. Herr Andersson i Örebro tycks ha lika svårt som vissa tidigare talare att inse att vi nu inte diskuterar forskningspolitik utan sysslar med en konstitutionell granskning av regeringens handläggning av ett visst ärende. Om regeringen sedermera rättat till vissa underlåtelsesynder innebär det inte att den vid en konstitutionell granskning kan gå fri från kritik från riksdagen.
Herr talman! Vi reservanter har sagt att statens utvecklingsfond administrativt bör knytas till STU. Jag förmodar att det rent konstitutionellt har gått till så att utvecklingsfonden från början administrativt knutits till STU. Det måste herr Björck i Nässjö ge mig rätt i. Om det finns anledning till någon konstitutionell anmärkning i detta avseende kan jag inte bedöma. Men herr Björck vill göra gällande att ärendet handlagts fel. Jag har dock väldigt svårt att förstå honom. Från början hade fonden ingen personal. Därför använde den sig av STU:s och Investeringsbankens personal. Jag kan inte finna att man på annat sätt kan starta en verksamhet. Det gällde ju att snabbt komma i gång och lyfta av STU vissa låneprojekt rörande de mindre och medelstora företagens — de enskilda innovatörernas — produktutveckling. Detta har såvitt jag kan förstå skötts. på ett hyggligt sätt, och ur konstitutionell synpunkt tror jag att det inte kan riktas några anmärkningar i det avseendet. I reservationen, som riksdagen biföll, uttalades endast att utvecklingsfonden administrativt skulle knytas till STU, och så har ju också skett.
Herr talman! Om herr Andersson i Örebro såsom ende riksdagsman i utvecklingsfondens styrelse där har arbetat på att riksdagsbeslutets 97 intentioner skall fullföljas, så har naturligtvis riksdagen all anledning att vara herr Andersson tacksam, men det är faktiskt icke detta debatten gäller. Den gäller fortfarande om regeringen beaktat en riksdagsskrivelse när den utfärdat instruktion för den aktuella fonden, inte den eventuella utveckling som kan ha ägt rum därefter.

Herr talman! Jag ber kammaren om överseende för att jag återigen måste föra in debatten på ärendet angående lantbruksrepresentanterna. De som får bära ansvaret för att jag tar mig den friheten är herrar Karlsson i Malung och Wictorsson. Hade de inte uttryckt sig så slarvigt och lämnat så felaktiga redovisningar av vad som hände i jordbruksutskottet, så skulle jag inte ha besvärat kammaren. Vad var det som egentligen hände beträffande dessa lantbruksrepresentanter? Jo, riksdagens beslut 1973 — riksdagens majoritetsbeslut, vilket ju brukar räknas som riksdagens beslut — innefattade att det skulle tillsättas en lantbruksrepresentant i öststaterna. Regeringen effektuerade detta beslut genom att dessutom tillsätta en sådan befattningshavare i Nairobi, i enlighet med den reservation som riksdagen hade avslagit. Det är väl ändå, herrar Karlsson och Wictorsson, ganska anmärkningsvärt att regeringen effektuerar reservationen och inte riksdagsmajoritetens beslut. Det är ju detta det handlar om, och jag tycker att det är rätt svagt av er att inte erkänna detta utan i stället föra en debatt med en massa insinuanta frågor, undanglidningar och resonemang om vad sakfrågan innehöll. I det fallet vill jag säga på utskottets vägnar — åtminstone på centerledamöternas vägnar både i utskottet och här i kammaren — att vi är väl företrädda av herr Jonnergård när det gäller redovisningen av den konstitutionella frågan. Jag är inte helt säker på att vi i jordbruksutskottet har beslutsunderlag och kunskapsunderlag för att göra den konstitutionella bedömningen. Jag har i varje fall inte fått det intrycket av herr Wictorssons inlägg. Och vad var det som hände 1974 i jordbruksutskottet och sedermera i kammaren? Det var inte alls som herr Wictorsson säger att man plötsligt godkände i alla delar vad regeringen hade effektuerat i fjol. Nej, man gjorde — lägg väl märke till det — en korrigering av regeringens felaktiga effektuering av riksdagens beslut 1973. Jordbruksutskottet gav sig naturligtvis inte på att ta bort representationen som redan fanns anordnad i Nairobi, men det var vår givna uppgift att försöka rätta till det misstag som regeringen hade gjort när det gällde representationen inom EG. I stället för den enda representant som regeringen hade tagit bort från EG-området skall det enligt riksdagsbeslutet 1974 inom EG finnas en hel och en sjättedels tjänst som lantbruksattaché. Därmed har vi försökt rätta till det misstag regeringen tidigare gjort. Det är det det handlar om. Vad sedan alla underliga frågor om att hålla en överenskommelse handlar om kan jag inte förstå. Överenskommelsen är att felet från i fjol skall rättas till. Det skall bli en heltidstjänst, visserligen inte i Bonn men inom EG, placerad i Rom, och en sjättedels tjänst i Bonn. Jag trodde det var en överenskommelse som alla stod bakom. Men när man nu börjar anse att man utan vidare konstitutionellt kan godkänna att någonting helt annat effektueras blir jag fundersam över hur det ligger till med överenskommelsen.
Herr talman! Herr Larsson i Borrby säger att man nu har kommit överens om att vara nöjd med en sjättedels tjänst i Bonn. Då tycker jag också att riksdagen kan nöja sig med det beslut som tidigare fattats. Jag vill påminna om vad jordbruksutskottet skrev i fjol: ”Utskottet vill dock i främsta rummet förorda att befattningen placeras i Moskva.” Så har väl också skett, om jag inte är fel underrättad. Samtidigt sade utskottet: ”Frågan om var ifrågavarande befattning t. v. skall placeras bör ankomma på Kungl. Maj:t att närmare bedöma.” En representant placerades i Moskva och en i Nairobi. Nu säger man att det är bra med en representant i Nairobi eftersom FN:s miljövårdsorgan är placerat där. Då har väl fjolårets majoritet inom jordbruksutskottet också fått sin vilja effektuerad. Skillnaden är att man i år har godtagit — och nöjer sig med — att en sjättedels tjänst hamnade i Bonn.
Herr talman! Herr Larsson i Borrby gör en historieskrivning om vad som hände i jordbruksutskottet när det gäller en del av den här uppgörelsen. Men han hoppar över den del i utskottets betänkande som jag citerade, nämligen: ”Det torde som förut framhållits få åvila Kungl. Maj:t att närmare pröva hur resurserna på hithörande område lämpligen bör disponeras och att i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för att ifrågavarande utlandsbevakning på bästa sätt skall svara mot föreliggande behov. Utskottet har för sin del inte funnit anledning till invändning mot de omdispositioner Kungl. Maj:t företagit i förevarande hänseende.” Herr Larsson i Borrby har inte på något sätt visat varför det som man inte hade invändningar mot i april nu plötsligt, den 21 maj, skall bli föremål för en konstitutionell anmärkning mot regeringen. Det är på den punkten min fråga fortfarande kvarstår till centerpartisterna i utskottet och i kammaren.

Herr talman! Herrar Karlsson i Malung och Wictorsson fortsätter att avstå från att diskutera vad det rör sig om: det konstitutionella förfarandet. Jag förstår dem. Herr Wictorsson undrar när det blev aktuellt med en anmärkning och säger att det inte var aktuellt i april. Jag förstår herr Wictorsson, han är ny i utskottet, annars hade han lagt märke till att så snart detta beslut effektuerades — felaktigt och mot riksdagsmajoritetens beslut — reagerade utskottsledamöterna. Vi gjorde det redan i höstas genom en interpellation av utskottets dåvarande ordförande. Att detta sedan har följts upp i konstitutionsutskottet, långt innan vi lyckades förmå socialdemokraterna i utskottet att gå med på en kompromiss där vi fyllde den lucka i representationen som uppstått i Bonn genom det konstitutionellt felaktiga förfarandet, det är en helt annan sak.
Herr talman! Jag vill bara notera att en förutsättning för sådana kompromisser som herr Larsson i Borrby talar om var just en sådan här skrivning. Det är rätt anmärkningsvärt att moderaterna och folkpartisterna i jordbruksutskottet avger en särskild reservation medan centerpartisterna, som gått med på kompromissen, ställt sig bakom utskottets skrivning.

Herr talman! Jag hade ursprungligen inte tänkt delta i denna debatt, men jag vill säga några ord med anledning av att man i diskussionen har tagit upp frågan om jordbruksutskottets behandling av Sveriges lantbruksrepresentation i utlandet. I reservationen M lämnas en ganska utförlig beskrivning både av regeringens handläggning och av riksdagens beslut när det gäller Sveriges lantbruksrepresentation i utlandet. Denna historieskrivning har i någon mån kompletterats under debatten. Jag behöver därför inte gå in på den. Inte heller tycker jag att det finns anledning att ta upp till behandling de förändringar i lantbruksrepresentationen som kommer att ske med anledning av beslut vid årets riksdag. Men eftersom majoriteten inom jordbruksutskottet, i vilken centerpartiet ingick, vid årets riksdag i samband med behandlingen av ifrågavarande avsnitt i statsverkspropositionen inte hade någonting att erinra mot de omdispositioner som regeringen gjorde under 1973, finns det enligt min mening ändå skäl att efterlysa konsekvensen i centerpartiets bedömning. I jordbruksutskottet anser man att det inte finns anledning till invändning mot att Bonnrepresentationen dragits in och att friställda medel i stället disponeras för representation i Nairobi i enlighet med önskemål i en av riksdagen avslagen reservation. I konstitutionsutskottet däremot ansluter sig centerpartiet till den bedömning som folkpartiet och moderaterna gjort i år, både vid behandlingen i jordbruksutskottet och i konstitutionsutskottet, och ställer sig bakom reservationen, där det heter att regeringens åtgärder i ett väsentligt avseende strider mot vad riksdagen beslutat. Även om man begränsar denna debatt till att enbart gälla konstitutionella synpunkter, går dessa två uppfattningar icke ihop. Jag vill för min del beklaga att regeringens handläggning av riksdagsbeslutet i år har lett till en försvagning av representationen i Bonn, alternativt i Bryssel. Men, herr talman, till skillnad från herr Wictorsson hoppas jag att den trepartireservation som är fogad vid konstitutionsutskottets betänkande och som har beteckningen M är representativ för de tre partier, som står för den, i deras helhet. Jag har uppfattat de inlägg, som gjorts i denna debatt av herrar Jonnergård och Larsson i Borrby, så att detta skulle vara fallet. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservationen M vid konstitutionsutskottets betänkande nr 22.

Herr talman! Diarieföringen av allmänna handlingar har som ett av sina utövning m.m. syften att ge allmänheten den insyn som offentlighetsprincipen och principen om allmänna handlingar avser att ge. Det finns därför anledning Diarieföringen till vaksamhet mot alla försök att undandra allmänheten den insyn som inom statsdepardiarierna avser att ge. Av det skälet kritiserade vi förra året finansminisfementen terns. beslut att hemligstämpla diariet över ansökningar om skattebefrielse. Det fördes då en rätt omfattande debatt om den saken, och jag vidhåller alltjämt min uppfattning att detta diarium borde vara offentligt. Men jag måste erkänna att det ärende som konstitutionsutskottet i år tagit upp när det gäller diarieföringen i kanslihuset under punkten 10 är mera uppseendeväckande, och det är principiellt mera oroande att utskottets socialistiska majoritet nu så reservationslöst i detta avseende försvarar kanslihuset. Det rör sig om brev från dåvarande chefen för arbetsmarknadsstyrelsen Bertil Olsson till olika statsråd. Det är brev i vilka Bertil Olsson redovisar sin syn på aktuella arbetsmarknadspolitiska frågor och framför ett antal olika förslag och värderingar. De här breven är ställda personligen till vederbörande statsråd och har av det skälet inte diarieförts. Det har alltså inte varit möjligt att få insyn i dem. Jag vill ta två exempel. Det första exemplet finns på s.265 som underbilaga 2 till bilaga 11 och är ett brev till Gunnar Sträng. ”Vägen Virsbo— Ramnäs gör vi som beredskapsarbete”, säger Bertil Olsson i det här personliga brevet och fortsätter: ”Vi har nu varslat om nedläggning och tar upp den igen till vintern. Vi vill inte gärna göra någon ändring i beslutet.” I ett annat brev, som kommer två sidor senare i utskottets betänkande, skriver Bertil Olsson till dåvarande inrikesministern Eric Holmqvist om en arbetsmarknadskungörelse: ”Så restriktiv som kungörelsen nu är skulle det hela inte komma att fungera. Inskränkning till industrins utbildning för enbart 1 månad är omöjlig att gå ut och diskutera med företagen om. Vidare hade vi tänkt oss att detta skulle decentraliseras till länsarbetsnämnderna och de lokala parterna. Det är absolut nödvändigt om det skall få effekt när vi som bäst behöver det. Jag vädjar till Dig att än en gång övertänka dessa saker — — —.” Dessa brev innehåller sakupplysningar av vikt för ärendenas avgörande, t.ex. när Bertil Olsson talar om att AMS gör vägen Virsbo— Ramnäs som beredskapsarbete. Breven innehåller också värderingar från AMS-chefen, som när han säger att AMS inte gärna vill göra någon ändring i beslutet eller när han påpekar för Eric Holmqvist att en inskränkning av tiden till enbart en månad är omöjlig.

I den promemoria som har upprättats inom statsrådsberedningen angående reglerna för diarieföring — den återfinns som underbilaga 1 till bilaga 11 — sägs det: ”Att en handling är ställd till ett statsråd eller en tjänsteman personligen medför inte i och för sig att handlingen skall anses som ett privat meddelande.

Om handlingen däremot, påpekar man i promemorian, ”avser mottagarens rent personliga angelägenheter”, behöver den inte diarieföras. Jag har svårt att tro att någon kan hävda att de här breven avser rent personliga angelägenheter. Det är tvärtom uppenbart att de gäller viktiga tjänsteangelägenheter på arbetsmarknadsstyrelsens ämbetsområde. Trots detta gör nu den socialistiska utskottsmajoriteten gällande att det är en avvägningsfråga om diarieföring skall ske eller inte. Statsrådet kan alltså göra litet grand som han vill, menar majoriteten. Jag reagerar alldeles speciellt mot detta påstående på grund av dess allmänna natur. Kan majoriteten inte ens tänka sig att göra någon inskränkning i det här påståendet? Skall regeringsledamöter och tjänstemän i departementen, om de får viktiga handlingar som innehåller ärenden av tjänstenatur, själva få bestämma om dessa ärenden och handlingar skall diarieföras bara därför att breven är personligt adresserade? Då har man ju verkligen satt offentlighetsprincipen och därmed förutsättningarna för en fri och saklig kritik ur spel. Jag tycker, herr talman, att detta är ett mycket enkelt fall. Alla skäl talar för att breven borde ha diarieförts i departementets allmänna diarium, och givetvis bör riksdagen uttala detta som sin mening. Jag yrkar därför bifall till reservationen N.

Herr talman! Som just sagts hade vi diarieföringen på tal också i fjolårets dechargedebatt. Då gällde det huruvida sekretessen också skall omfatta diarier i vilka sekretessbelagda handlingar ingår. I år rör det sig inte om sådana subtiliteter utan i stället om några rätt prosaiska brev som har hamnat utanför diariet i departementet. Olyckan är nog inte så stor, bevars väl. Det kan ju med skäl hävdas att de uppgifter, som dessa brev innehåller, ändå har kommit till allmänhetens kännedom. Men detta är från konstitutionell synpunkt i och för sig ointressant, ty den principiella frågan är huruvida brev av den här typen skall diarieföras eller ej. Jag finner nog som herr Molin att det är en rätt enkel procedur att avgöra detta. Om man följer den promemoria som statsrådsberedningen har upprättat kan man ganska lätt testa dessa skrivelser. I promemorian görs först en distinktion mellan allmänna och privata handlingar. Det sägs Nr 86 därvidlag att de handlingar som innehåller rent personliga angelägenheter, Tisdagen den t.ex. om mottagarens medlemskap i organisation, är att hänföra till 21 maj 1974 privata handlingar; andra är allmänna. Sedan gäller om allmänna handlingar att inte alla nödvändigtvis skall diarieföras, och promemorian anger fyra kategorier som kan undantas från diarieföringen. Den första kategorin är pressklipp, cirkulär och sådana ting, den andra är periodiska rapporter, årsberättelser och liknande, den tredje gäller enklare förvaltningsbestyr. Om någon skriver Diarieföringen och t.ex. ber om en avskrift, behöver man inte diarieföra en sådan MOM statsdepartementen skrivelse. Den fjärde kategorin är handling ”som saknar begripligt innehåll”. Och så kommer slutklämmen: ”I den mån allmän handling inte kan hänföras till någon av de nu nämnda kategorierna, skall diarieföring regelmässigt ske.” Man kan ju inte med bästa vilja i världen klassa in de här aktuella skrivelserna i de fyra kategorier som har nämnts. Pressklipp är det inte, någon årsberättelse är det inte, och det är inte ens brev som saknar begripligt innehåll. Vidare säger promemorian att om ”handlingen getts in i syfte att föranleda tjänsteåtgärd eller att påverka handläggningen eller avgörandet av ett ärende”, är det en allmän handling som skall diarieföras. I synnerhet ett av breven tycker jag verkligen innehåller sakliga uppgifter som inte på något som helst sätt kan klassificeras som personliga angelägenheter. Det är genomgående tjänsteärenden det gäller. Att brevskrivaren slutar brevet med att önska gott nytt år förändrar i sak ingenting. Det var ju inte så att herr Olsson hade för avsikt att skriva ett nyårskort till herr Peterson men i hastigheten råkade haka på några ord om beredskapsarbeten för 1 650 miljoner, sysselsättning för 40 000 man i tre månader och uttalandet att det finns resurser hos AMS på 300 miljoner. Sådana nyårskort finns inte, herr talman. Jag konstaterar liksom herr Molin att allt fog finns för ett bifall till reservationen N.

Herr talman! Det är riktigt att detta är något av en följetong — vi hade frågan om diarierna uppe också under föregående år. Utgångspunkten för diskussionen av frågan och behandlingen av den bör ju vara 2 kap. 2 8 tryckfrihetsförordningen. Där sägs det: ”Allmänna handlingar äro alla hos statseller kommunalmyndighet förvarade handlingar, vare sig de till myndigheten inkommit eller blivit där upprättade.” Det intressanta är väl, om vi skall se på frågan rent principiellt, hur den principen har omsatts i statsdepartementens diarieföring. Då tycker jag man kan säga att vad konstitutionsutskottet här redovisar är vi i mångt och mycket överens om. Det är värdefullt all administrativ praxis i ärenden av den här typen redovisas, för vi betraktar offentlighetsprincipen som någonting mycket viktigt. Man får ju svar på frågan om principerna för statsdepartementens diarieföring genom att ta del av departementsinstruktionen och de riktlinjer för diarieföringen som har 103 dragits upp inom statsrådsberedningen.

Någon har menat att detta möjligen inte skulle vara tillräckligt, men jag tror att vi i stort sett kan vara överens. I varje fall finns det i reservationen N ingen anmärkning mot promemorian. Jag har också under granskningen av det här ärendet fått ett intryck av att expeditionscheferna i departementen tar mycket allvarligt på frågan och är ytterst omsorgsfulla i sitt arbete. Jag vill så gå in på den fråga som både herr Molin och herr Werner i Malmö behandlade, nämligen gränsdragningsproblemet beträffande allmänna handlingar och privata meddelanden. Herr Molin citerade ur promemorian, och jag kan säga att jag ställer mig bakom det citatet. Jag tycker det är riktiga principer. När handlingen getts in i syfte att föranleda tjänsteåtgärd eller påverka handläggningen eller avgörandet av ett ärende är handlingen fullt riktigt att anse som allmän, oavsett om den ställs till exempelvis chefen för visst departement eller till en viss namngiven person. Vi är inte oense på den punkten. Sedan är frågan, om de brev som redovisas i bilagor till betänkandet är så viktiga att det kan anses vara ett brott mot ifrågavarande princip att de inte har registrerats. Jag noterade att herr Werner i Malmö i bedömningen var skiljaktig från herr Molin, eftersom han tyckte att det egentligen inte var någon stor olycka som hade skett. Om breven hade diarieförts kunde det vara positivt, och om de inte hade diarieförts kunde det vara i viss mån försvarbart eftersom det ändå inte fanns några viktiga uppgifter i breven. Detta visar väl just att förfarandet inte är så egendomligt som herr Molin ansåg utan att man här ställs inför ganska svåra avvägningsfrågor. Jag vill i sammanhanget erinra om vad offentlighetsoch sekretesslagstiftningskommittén har sagt i ett nyligen framlagt betänkande med utkast till lag om allmänna handlingar. Kommittén skriver: ”Häri föreslås en bestämmelse om diarieföring av i huvudsak följande innebörd. Allmänna handlingar skall registreras eller ordnas så att det utan omgång kan fastställas om handling inkommit eller upprättats. Dispens från denna skyldighet skall kunna meddelas av regeringen om registreringen i förhållande till ”handlingens betydelse för främjande av ett fritt meningsutbyte och allsidig upplysning” skulle medföra särskilt betungande arbete eller stora kostnader.” Jag tycker det är en rimlig princip att fråga vilket offentlighetsintresse som skall tillgodoses. Det är också den frågan man skall ställa här.

Det handlar om vägen Virsbo—Ramnäs, alltså ett område där arbetsmarknadsstyrelsen är suverän att själv bestämma. Det andra brevet var ett följebrev till ett korrektur om en kungörelse som återsändes, och det följebrevet säger väl ingenting utöver vad man kan läsa ut av texten i det översända korrekturet. Nr 86 Jag kommer alltså fram till att vi här är överens om principerna. Man Tisdagen den kan tvista om de enskilda fallen, men utskottets majoritet har nöjt sig 21 maj 1974 med att redovisa administrativ praxis inom departementen och har inte
Herr talman! Herr Svensson i Eskilstuna gjorde ett försök att skilja ut mig från herr Molin i den här frågan och menade att jag sagt att det var Diarieföringen inte så allvarligt med registreringen, ibland kunde man diarieföra och inom statsdeparibland kunde man låta bli. Det är ganska underligt att en skicklig tementen konstitutionsutskottsledamot som herr Svensson i denna debatt gör sig skyldig till försyndelsen att inte hålla isär konstitutionella och andra synpunkter. När jag sade att olyckan är väl inte så stor, därför att dessa uppgifter har ju kommit till allmänhetens kännedom på andra sätt, så är ju det sagt från arbetsmarknadssynpunkt. Då är olyckan alltså inte så stor. Men jag tillade i samma svep att detta förhållande ingenting betyder ty principfrågan kvarstår huruvida brev av den här typen skall registreras eller ej. Det finns sålunda i den konstitutionella frågan inte någon som helst skillnad på herr Molins och min inställning.
Herr talman! Vad vi nu diskuterar är huruvida de aktuella breven enligt nuvarande bestämmelser och praxis borde ha diarieförts trots att de var ställda till statsråden personligen. Jag lyckades i Olle Svenssons inlägg endast hitta ett argument för att de inte skulle diarieföras, och det var att herr Svensson menade att breven inte avsåg att påverka tjänsteåtgärder i någon riktning.

Detta får räcka. Det visar väl hur svag argumentationen till stöd för regeringens åtgärder denna gång är.
Herr talman! Till herr Werner i Malmö vill jag säga att jag inte kan anse annat än att han just påpekade att det här inte rörde sig om brev som uppfyller de krav på synnerlig betydelse för påverkan av ärendet som man bör kunna ställa på brev som skall diarieföras. I promemorian står det att handlingen, om den avser mottagarens mera personliga angelägenheter eller har ställts till honom i annan egenskap än som företrädare för regeringen, inte bör anses som allmän, och den bör då inte diarieföras. Jag finner att de handlingar som här har nämnts i samtliga fall är av detta slag. I fallet med korrekturet utgjorde brevet bara en följeskrivelse i samband med återställandet av korrekturet. Jag kan inte finna att detta är någonting som naturligen bör diarieföras. 105 I det här materialet finns det, som herr Werner i Malmö påpekade, också ett brev där statssekreteraren — som nu för första gången blir granskad av konstitutionsutskottet — tillönskas gott nytt år.

Herr talman! Att där står ”Gott Nytt År” förändrar verkligen inte brevets karaktär. Möjligen förändrar det situationen för brevskrivaren, så att han inte kan skicka det som tjänstebrev. Men faktum är att det här brevet innehåller en rad viktiga sakliga uppgifter som rör vår arbetsmarknadspolitik.
Sedan samtliga under avsnittet Diarieföringen inom statsdepartementen anmälda talare nu haft ordet övergår kammaren till att debattera Utanordnande av arvode m.m. för visst utredningsuppdrag.